Herr talman! För någon månad sedan hade jag en interpellationsdebatt med utbildningsminister Per Unckel i ett likartat ärende. Regeringen hade då tillsatt organisationskommittén för den nya servicemyndigheten för högskolan, och jag tog upp en debatt i frågan eftersom denna kommitté innehöll bara män. Jag förde då fram mina egna erfarenheter från stora omorganisationer, närmast då den inom socialstyrelsen, som entydigt pekar på att både mäns och kvinnors erfarenheter måste tas till vara vid omvälvande förändringar på en arbetsplats. Jag nämnde också då att det går att hitta kompetenta kvinnor för dessa uppgifter, bara man ser sig omkring. Utbildningsministern fick vid det tillfället ett par jämställdhetsglasögon av mig, att använda inför olika beslut för att påminnas om att beakta både mäns och kvinnors intressen. Jag finner nu att finansministern, i motsats till utbildningsministern, rättade till felet innan vi möttes här i kammaren. Det är ju naturligt, eftersom det i vårt parti finns en tradition på detta område; Folkpartiet liberalerna är ett parti som bär jämställdhetens förtecken. Jag ser detta som en tydlig strävan från finansministern att föra den här traditionen vidare i en väldigt manligt betonad värld. Det finns nu en statistik över hur läget är, och det finns en strävan att förändra läget, så att man når målet att kvinnornas andel skall vara minst 40 %. I mitt kvinnoförbund vill vi att målet skall vara 50 %. Jag vill emellertid ändå utdela de här glasögonen till finansministern, att ta på inför det att beslut undertecknas. De kan fungera som en liten väckarklocka och göra att man ställer sig frågan: Finns det något jämställdhetsärende i det här beslutet? För protokollet skall jag väl nämna att det ena glaset består av tecknet för kvinna, dvs. en cirkel med ett kors neråt, och på det andra glaset finns en cirkel med en pil uppåt. Dessutom finns en liten gubbe och en gumma på glasen. Jag ber att få överlämna glasögonen.

Herr talman, fru finansminister! Det andra svaret som jag fick visar ju hur viktigt det är att det är kvinnor som leder. Jag tror att det inte hade sett ut på det här sättet, om vi hade haft en manlig finansminister. Därför är jag särskilt glad över att vi har en kvinnlig finansminister. Jag tycker också att det beträffande sista delen av finansministerns svar som gällde kommunernas ekonomi och den ekonomiska politiken är särskilt viktigt att vi har en kvinna som förstår kvinnors villkor och kvinnors verklighet. Jag vill bara tacka för de nya informationerna och säga att jag gärna fortsätter att delta i debatten. Tack!